Herr talman! Jessica Rosencrantz har ställt ett antal frågor till mig vilka alla berör hur jag och regeringen ser på att Trafikverket bedömer att med nuvarande anslag kommer det svenska vägnätet att försämras, om jag anser att det är acceptabelt och om jag avser att vidta några åtgärder. Det finns behov av att både utveckla och vidmakthålla transportinfrastrukturen. Behoven av underhållsåtgärder av de statliga vägarna och järnvägarna är stora. Regeringen har därför i den kommande nationella planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018-2029 ökat anslaget till underhåll. Vägunderhållet ökar med 7 procent och järnvägsunderhållet ökar med 47 procent jämfört med nuvarande plan. Ökningarna grundas på en behovsanalys inom väg respektive järnvägssystemen. Det är kraftiga ambitionshöjningar i förhållande till den nuvarande nationella planen som Jessica Rosencrantz eget parti var med och tog fram. Även om anslagen nu höjs rejält är behoven som tidigare nämnts stora. Det medför att de åtgärder som ska vidtas behöver prioriteras. Regeringens utgångspunkt är att behålla en fortsatt hög nivå på säkerhet och tillgänglighet i hela det statliga vägnätet under kommande planperiod. Behov av prioriteringar riskerar dock totalt sett medföra att åtgärder inte kan optimeras ur ett livscykelperspektiv i delar av det lågtrafikerade vägnätet. Det kan medföra ett ökat behov av felavhjälpande åtgärder för att säkerställa framkomligheten. I sitt förslag till nationell plan gör Trafikverket bedömningen att påverkan på de lågtrafikerade vägarna blir liten och uppstår under slutet av planperioden. Regeringen anser dock att det är bekymmersamt att Trafikverket bedömer att tillståndet för delar av det lågtrafikerade vägnätet riskerar att försämras. Regeringen har därför i budgetpropositionen för 2018 genomfört en extra satsning på vägunderhåll i landsbygd med 300 miljoner kronor. Jag kommer nogsamt att fortsätta följa denna fråga.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är bra att statsrådet erkänner att regeringens politik leder till sämre vägar på sina håll. Vad som är värre är att man låter det ske. Den senaste veckans trafikkaos har lamslagit Sverige. Snöoväder och halka har orsakat avåkningar, masskrockar och stängda vägar. Trafikverket har avrått allmänheten från att ge sig ut på vägarna. Vissa extremväder är svåra att planera för. Men i ett land där snön faller varje år borde vi kunna ha en bättre beredskap. Trafikverket varnar för att regeringens politik leder till sämre vägar. Moderaterna oroas av att regeringen underinvesterar i vårt vägnät. Därför satsar vi 6 miljarder mer än regeringen på vägunderhåll och snöröjning. Jag noterar att jag inte får några exakta svar på vilka delar av landet som kommer att drabbas hårdast av regeringens nedprioriteringar. Men om man utgår från fördelningen i den nuvarande nationella transportplanen skulle Moderaternas extra 6 miljarder enligt en rapport från riksdagens utredningstjänst ge 1 miljard mer till Västra Götaland, 700 miljoner mer till Skåne, 200 miljoner mer till Dalarna, 150 miljoner mer till Västernorrland och så vidare. Det är pengar som gör skillnad, herr talman. Regeringens nedprioritering av vägnätet sker samtidigt som Trafikverket beslutar att sänka hastigheten på ett stort antal vägar till följd av bristande underhåll och trafiksäkerhet. Det är orimligt att hastigheter ska sänkas för att regeringen inte vill satsa på vägunderhållet. Dessutom ser vi hur regeringen genom Trafikverket avsäger sig underhållsansvaret för vägsträckor runt om i landet som staten tidigare har haft ansvar för. Trafikverket varnar för att politiken riskerar att bygga upp en underhållsskuld i vårt vägnät på samma sätt som politiken i decennier gjort på järnvägen, vilket varit ett stort misstag. Vad anser statsrådet om risken för att vi bygger upp en underhållsskuld på vägsidan och nedprioriterar vårt vägnät på ett sätt som äventyrar både trafiksäkerhet och tillgänglighet i vårt land?
Herr talman! Jag tackar Jessica Rosencrantz för interpellationen. Jag kan dela uppfattningen att det är viktigt att vi upprätthåller en bra kvalitet på både vägar och järnvägar. Det är ett av skälen till att jag är bekymrad över Moderaternas lättsinnighet under tiden i regeringsställning, när ni lät bli att satsa på järnväg. En av orsakerna till att vi nu återkommande får höra om signalfel och växelfel är att vi under lång tid hade en finansminister, Anders Borg, som tyckte att det var olönsamt och onödigt att satsa på järnväg. Ni nedprioriterade satsningar på viktiga delar av svensk infrastruktur. Vi gör annorlunda nu. Vi tillför 100 miljarder mer i den nationella planen för infrastrukturinvesteringar. Det är totalt 700 miljarder som vi kommer att investera för att stärka svensk infrastruktur. Vi gör en 47-procentig ökning av järnvägsunderhållet för att se till att tågen kan komma i tid och för att reparera alla de stora brister och det underhållsbehov som uppstod under tiden då vi hade en regering som tyckte att någon hundralapp i skattesänkning var viktigare än att bygga Sverige starkt inför framtiden. Vi ökar också vägunderhållet, dels med 7 procent i den nationella planen enligt det förslag som ligger, dels naturligtvis genom att vi redan i budgeten sköt till ytterligare resurser. Jag har varit tydlig. Trafikverket har redovisat sitt förslag - det är inte regeringens. När de varnar för att det här kan innebära att man i slutet av planperioden kan få brister i det kapillära vägnätet måste vi ta den varningen på allvar. Det är en signal till alla politiker. Men då ska man vara försiktig och inte göra som Moderaterna. Man ska inte plocka pengar från utvecklingsanslaget och minska nyinvesteringarna i vare sig väg eller järnväg för att lägga pengarna på underhåll. Det är lätt att i opposition helt plötsligt ha 6 miljarder mer, vilket är den senaste summa vi fått höra. I regeringsställning fanns inte de resurserna. Tvärtom underlät ni då att investera både i järnvägar och i vägar. Regeringen tar ett helhetsgrepp om satsningen på underhållet av våra vägar och järnvägar och naturligtvis också nyinvesteringar. Det är ett av skälen till att vi har fått starkt stöd för många bra inspel i diskussionen om den nationella planen, som regeringen inte kommer att presentera förrän i april. Vi gör det samfällt med en godsstrategi där vi tydligt talar om hur vi ska stärka förutsättningarna för godsets möjlighet att komma fram i Sverige. Vi tar ett helhetsgrepp, till skillnad från alliansregeringen, som under lång tid valde att blunda för de utmaningar som fanns på både vägar och järnvägar. När det sedan gäller hastigheter vill jag passa på att ställa en fråga. Jag noterar att Moderaterna vid olika tillfällen har sagt att vi borde köra i 130 kilometer i timmen på våra vägar och undrat om det inte är bättre att ha lite ökade hastigheter. Jag tycker att man ska akta sig för att sänka hastigheter på pendlingssträckor. Det här har jag respekt för. Jag föredrar att man gör trafiksäkerhetshöjande insatser, vilket vi också prioriterar i de budgetdiskussioner som förs, eftersom det är viktigt att vi har en hög prioritering av säkerhet i svensk trafik. Men att öppna för 130 kilometer i timmen tror jag inte ökar säkerheten. Hastighet dödar. Vi slog förra året nytt rekord i hur få som blivit skadade eller dödade i trafiken. Sverige är världsledande i trafiksäkerhetsarbetet. Vill Moderaterna nu i en populistisk era backa från detta och säga att det är bättre att man får köra lite snabbare och lite mer på vägarna? Vill Moderaterna göra det i stället för att prioritera säkerhet, framkomlighet, bra vägunderhåll och nyinvesteringar som inte minst öppnar för att vi kan använda järnvägssystemet bättre och som naturligtvis också innebär att vi kan ha ett bättre fungerande vägnät?
Herr talman! Inledningsvis trodde jag nästan att statsrådet skulle göra det här till en järnvägsdebatt. Det kan jag i och för sig förstå; den här regeringen torde inte vara så "bekväm" med att diskutera sina vägsatsningar, eftersom de är så pass blygsamma. När det gäller järnvägen har man ett betydligt högre tonläge, dock utan att egentligen ha några extra pengar för det heller. Jag brukar säga till statsrådet - och hans anställda som säger samma sak som han - att det inte spelar någon roll hur många gånger de säger att alliansregeringen inte satsade på järnvägsunderhållet, eftersom alla som kan läsa olika budgetdokument och nationella planer ser att alliansregeringen dubblerade anslagen till järnvägsunderhållet. Jag inser att statsrådet ändå kommer att påstå motsatsen i nästa debatt, men låt mig ha det sagt. Vad gäller den kommande nationella planen matchar Moderaterna varenda krona som regeringen lägger på järnvägsinvesteringar och har dessutom 6 miljarder mer för vägunderhåll. Vi nallar alltså inte på några investeringar, eller vad det var statsrådet antydde, utan lägger tvärtom mer som helhet i vår ram till infrastruktur. Men det är noterbart att statsrådets regering föreslår uppräkningar på 47 procent för järnvägsunderhållet och 7 procent för vägunderhållet. Jag har respekt för att det finns mycket att göra på järnvägens område. Men jag tycker att vi måste akta oss för att därför nedprioritera vägnätet. Inte minst i stora delar av glesbygd och landsbygd tappar våra vägar i standard. Trafikverket varnar för att följden av regeringens politik riskerar att bli sämre vägar på sina håll - inte ens bibehållen standard, utan sämre standard. Detta är till fara för bland annat trafiksäkerheten, som statsrådet talar sig varm för. Det är till fara för människors tillgänglighet och framkomlighet men också för trafiksäkerheten när vägarna inte håller måttet. Statsrådet antyder att man redan har insett att de ekonomiska ramar man lade fram i riksdagen för bara något år sedan inte räcker till. Det är i så fall ett välkommet besked om det innebär att regeringen kommer att återkomma med ytterligare pengar till just vägunderhållet, för det behövs i vårt avlånga land. Vi får väl se och återkomma i den frågan. Det är olyckligt om vi ska se ett ideologiskt motstånd från regeringen att satsa på våra vägar. Vi behöver i vårt avlånga land både ett järnvägsnät som går att lita på och också ett vägnät. Vi riskerar att göra om samma misstag på vägsidan som vi har gjort på järnvägssidan. Vi kanske inte får så mycket mer svar i dag. Men det vore intressant att höra om statsrådet tycker att det är en rimlig åtgärd att vi sänker hastigheterna på våra vägar. Då talar jag inte om vilken som ska var maxhastigheten på våra motorvägar, även om jag för all del välkomnar att man kan köra fortare där det är möjligt. Det handlar om att vi sänker hastigheterna från dagens standard därför att Trafikverket säger att man inte kan upprätthålla trafiksäkerheten. Är det en rimlig åtgärd, eller har politiken då misslyckats? Vad säger statsrådet om att Trafikverket inom ramen för det så kallade RÄV-projektet överlåter ansvaret för olika delar av vägnätet till andra därför att det själv inte mäktar med att underhålla?

Herr talman! Jag hörde Jessica Rosencrantz här berätta om snökaos och avåkningar på vägar. Jag måste berätta att jag den 1 februari, när det snöade en halv meter på ett dygn vid Norrlandskusten, åkte från Arlanda till Midlanda med bil. Vi var fyra i bilen. I den stunden tänkte jag: Varför har vi inte möjlighet att stänga av vägar när det snöar så mycket? Det fanns lastbilar överallt som hade fastnat i snön, och man kunde framför allt inte se så långt framför sig. Om det snöar en halv meter snö är det inte något konstigt att det finns problem i trafiken. Det är vad jag ville säga. Man talar om att vägunderhåll är viktigt. Jag besökte Trafikverkets Region mitt och frågade om vägunderhåll. Är man norrlänning är det jätteviktigt med vägunderhåll, apropå det statsrådet nämnde om pendling och den delen. Det är jätteviktigt att man har bra vägunderhåll. Moderaterna drev i utskottet ett tillkännagivande om lastbilar på 74 ton. Det innebär att man i princip får köra med dem i hela landet. Det innebär till exempel i Region mitt i Västernorrland, som Jessica Rosencrantz nämnde, att man måste förstärka två broar. Man får lägga en hel del pengar för vägunderhåll på dessa två broar medan vi i inlandet har väldigt många vägar som är i behov av underhåll. Man får prioritera att man ska kunna köra med lastbilar på 74 ton på E4:an i stället för att man ska kunna pendla från Junsele till Sollefteå eller från Ånge till Sundsvall. Det får man göra för att Jessica Rosencrantz och hennes kamrater tyckte att man kan köra med 74 ton i hela landet. Sitter man i Stockholm och har perspektiv på landet bör man åka ut och se hur det är att bo och leva i landet. Det går inte att ha ett perspektiv som är så snävt. Vi behöver vägar och järnvägar. Som norrlänning är jag jätteintresserad av vägar. Men man får anpassa sig till den verklighet som finns. Vi behöver vägar i hela länet och i hela Norrland och inte bara på en kuststräcka eller vägar till Åre eller någon turistort. Vi behöver kunna leva i hela landet.

Herr talman! Tack för en väldigt viktig interpellation! Apropå att leva i verkligheten bor jag i Gävle och har sommarstuga i Hälsingland. Jag åker väldigt ofta E4:an mellan Gävle och Hudiksvall och till och med mellan Gävle och Sundsvall. Den 24 och 25 februari var det trafikkaos genom vårt län. Räddningstjänsten gick till och med ut och sa: Vi varnar bilister för att åka efter vägarna. Räddningstjänsten går ut och säger: Åk inte E4:an. Herr talman! Sverige har fyra årstider: vinter, vår, sommar och höst. Det är självklart så att Sveriges bilister ska kunna räkna med att de ska kunna köra en så viktig väg som E4:an genom Sverige. Räddningstjänsten gick också ut och talade om: E4:an bredvid Gävle är halare än en skridskobana. Med anledning av det ställde jag en skriftlig fråga till infrastrukturministern. Jag fick precis det skriftliga svaret. Det var därför jag kom och anmälde mig till debatten. Statsrådet påstår att jag skulle vara förvånad över att vägar vintertid kan vara hala. Det skriver statsrådet i sitt skriftliga svar till mig. Nej, jag är förvånad över att infrastrukturministern tar så lätt på den bristfälliga vinterväghållningen. Jag är förvånad över att ett statsråd i Sveriges regering struntar i de bilister som förväntar sig att de ska kunna köra tryggt och säkert efter E4:an. Det är regeringens ansvar att se till att våra vägar är farbara. Det är inte konstigt att man måste halkbekämpa i ett vinterland som Sverige. Det är helt otillfredsställande att Räddningstjänsten går ut och säger: E4:an är halare än en skridskobana. Det har ingenting med snömängd att göra. Det har att göra med bristfällig halkbekämpning. Det är riktigt att jag och infrastrukturministern hade en interpellationsdebatt om den bristfälliga vinterväghållningen. Sveriges Åkeriföretag har gått ut och granskat hur vinterväghållningen fungerar. Då kunde man se att det inte fanns något fel Trafikverkets specifikationer till entreprenörerna, men väl granskningen av utfallet. Man har satt upp regler och gjort upphandlingar, men det är bristfälligt. Jag är helt övertygad om att om statsrådet satte sig in i Trafikverkets regler för vad som får hända med en så viktig väg som E4:an skulle det stå klart och tydligt i upphandlingsunderlaget att E4:an får aldrig bli halare än en skridskobana. Konsekvensen blev i varje fall att E4:an var mer eller mindre avstängd i nästan ett helt dygn. Dessutom är det en komplikation att det är dubbla filer mellan Gävle och Uppsala, egentligen mellan Gävle och Helsingborg, men en plus en fil norrut. Det var där åtta trafikolyckor hände på ungefär samma ställe inom loppet av någon timme. Det innebar att E4:an blev avstängd. Innan E4:an blev avstängd gick Trafikverket ut och sa: Kära bilister, åk inte E4:an utan ta de mindre vägarna förbi. Det var innan trafikolyckorna hände. Det säger sig självt att det blir en väldigt hög trafikbelastning på de mindre vägarna i Hälsingland och Gästrikland när Trafikverket går ut och säger: Åk inte E4:an. Det är självklart så att pengar gör skillnad. Det är självklart så, precis som Jessica förklarade här, att Moderaterna har avsatt mer pengar till vägar. Då kommer vi naturligtvis att få bättre framkomlighet.
Fru talman! Låt mig först klargöra att det inte handlar om pengar. De resurser som behövs för vinterväghållning finns. Dem får man ta. Man ska aldrig avstå från att undanröja snöhinder eller annat på vägarna på grund av ekonomisk brist, utan detta får man ta. Den ordningen har vi, och den ordningen har också de kommuner jag känner till. Det är viktigt att vi upprätthåller en bra standard. Detta är alltså ingen resursbristfråga. Den andra gäller om entreprenörerna lever upp till det ansvar som de har. Jag har tidigare frågat Lars Beckman, som tycker att den fria marknaden inte klarar sitt uppdrag, om han tycker att Trafikverket självt ska bedriva detta i egen regi och att staten på så sätt ska ta ett större ansvar. Jag tror inte att det vore lyckosamt. Jag tror att det är bra att vi har en tredjepartskontroll av dem som utför entreprenaderna. Naturligtvis kommer detta att ligga som en viktig del i uppföljningsarbetet av vinterväghållningen under det här året. Det är förstås helt avgörande att vi har goda möjligheter att ta oss fram. Inte minst har jag markerat detta i den här talarstolen ett par gånger när det gäller den risk som har funnits för att man på vissa enskilda vägar i det här landet inte skulle kunna ha fungerande vinterväghållning. Där har alla ett ansvar för att hemtjänsten kommer fram och för att ambulansen kommer fram. Däremot är jag till skillnad från Lars Beckman glad för att Trafikverket och andra aktörer, som räddningstjänsten, varnar om det är halt väglag. Vi kunde se nyss hur E4 fullständigt blockerades av tunga fordon och lastbilar som förhindrade framkomligheten för både snöröjning och andra trafikanter eftersom de inte hade vinterdäck. I den här regeringen går vi fram med krav på vinterdäck på samtliga hjul och på släpet. Vi tycker att det är rimligt att ställa sådana krav. Jag vet inte hur Moderaterna ställer sig till det, för jag har inte fått svar från vare sig Jessica Rosencrantz eller Lars Beckman. Men jag tycker att det är rimligt att tunga fordon som riskerar att blockera vägarna, och som nu också har gjort det, ska ha samma skyldigheter som vi privatbilister har att ha vinterdäck på alla däck så att man inte blockerar vägen eller, för den delen, förorsakar allvarliga olyckor. Sedan kommer det alltid att vara så att vi hamnar i situationer där vi får kraftiga snöfall. Jag tror att vi framöver kommer att hamna i sådana situationer oftare på grund av klimatförändringar. Det gör att vi alla ansvariga politiker måste tänka oss för när det gäller om dimensioneringen totalt sett är rätt. Det kostar att upprätthålla en högre beredskap för stora snöfall om vi ska ha denna kvalitet i hela landet, och då måste vi också vara beredda att anslå medel till det framöver. Denna fråga tycker jag att vi behöver ställa oss oavsett vilken regering vi har, för det är en fråga som alla partier måste ta ansvar för. Om man ser på anslagen och kostnaderna för vinterväghållningen märker man att det inte har skett några neddragningar. Vi kan konstatera att de resurser som har behövts har funnits till förfogande. Trafiksäkerheten måste alltid komma i första rummet; det ska det inte råda någon tvekan om. Jag skrattade gott när jag hörde Jessica Rosencrantz tidigare eftersom hon frågade om det fanns ett ideologiskt motstånd mot att satsa på vägar. Jag skrattade gott eftersom jag själv har en bakgrund i fordonsindustrin, är lagom bilnördig och älskar att köra bil. Jag kommer från ett län där vägarna är helt avgörande för att vi ska ha bra framkomlighet. Det är också därför jag själv har valt att lyfta fram det som Trafikverket säger i sitt underlag: Det finns en risk för att man i slutet av planperioden inte kan upprätthålla standarden i det kapillära vägnätet. Det är därför regeringen redan i budgetpropositionen lade 300 miljoner extra för att säkerställa att vi upprätthåller vägstandarden i landsbygden. Det är en fråga som är viktig för den här regeringen. Till skillnad från alliansregeringen satsar vi på infrastruktur och vägar i hela landet. Vi ser till att resurser, statliga och andra, finns i hela landet, och inte bara i storstadsregionerna. Det är jag väldigt stolt över.

Fru talman! Detta handlar inte bara om vad Sverige ska kunna hantera i extremväder. Jag tycker att vi ska ha en bra beredskap också för det, men det handlar först och främst om att Trafikverket varnar för att vi kommer att få sämre vägar som en följd av regeringens anslag. Det är huvudfrågan för denna debatt. Det är lite märkligt att regeringen på något vis redan innan den egna planen har trätt i kraft inser att man nog satsade för lite pengar. Jag säger detta med tanke på att vi ganska direkt i början av processen kunde se Trafikverket i olika dagstidningar redogöra för att pengarna inte skulle räcka och att vi riskerade att få sämre vägar. Det är väl jättebra om statsrådet har vaknat och att man nu har insett att det behövs mer pengar till vägnätet. Jag tycker att det är viktigt att politiken kan säkra fungerande järnvägstransporter - där är vi helt överens och matchar varenda krona. Men jag inser också att människor och företag behöver våra vägar. Det är intressant att höra resonemangen om vad de tyngre lastbilarna skulle medföra. Som jag har uppfattat det är vi överens om att det behövs tyngre lastbilar för svensk industri, och inte minst för skogsnäringen. Jag tycker att det är viktigt att vi kan säkra vägarna också för dem. Men i grund och botten går det hela tillbaka till att Moderaterna satsar 6 miljarder mer än regeringen och att detta är pengar som behövs för att människor ska ta sig till arbetet och för att företag ska kunna leverera sina varor. Vi kommer kanske inte att komma längre här i dag. Men jag ser fram emot april - om jag förstod det rätt - då regeringen presenterar sig nationella plan. Förhoppningsvis har man då mer att säga om hur vi ska kunna säkerställa att vi får bättre vägar och inte sämre, som är fallet just nu med regeringens anslag.

Fru talman! Just det, Jessica Rosencrantz, det är viktigt att vi har tyngre lastbilar, och de är jätteviktiga för skogsindustrin. Men skogsindustrin är inte i första hand beroende av att lastbilarna kör på Europavägar, som pengarna nu kommer att gå till. Det handlar om att förstärka broar och så vidare på dessa vägar. Skogen finns inte bara runt E4, utan skogen finns inne i landet. Det är därifrån man ska köra, och det är dessa vägar vi behöver rusta upp. Så blir det nu inte, för ni har fattat beslut om ett tillkännagivande som gör att man i första hand kommer att rusta upp stora Europavägar. Det säger även Trafikverket självt om man frågar. Lars Beckman klagar på entreprenörer. Det kan man göra. Men jag vet inte om ett förstatligande skulle ett alternativ för dig, Lars Beckman. Är det detta du frågar efter? Jag tycker som sagt att i extrema situationer, som vi började debatten med, när det gäller avåkningar och så vidare och när det kommer en halv meter snö på 24 timmar kan man behöva hålla sig ifrån vägarna. Man behöver inte göra som jag och tre andra gjorde när vi åkte längs Norrlandskusten och det var svårt att se var Söderhamn låg eftersom det snöade så mycket. Man såg inte så mycket alls. I sådana lägen kan man stoppa en del tung trafik i stället för att säga att Trafikverket inte gör något. I extrema lägen med en halv meter snö kan man inte förvänta sig att kunna köra i 80 eller 90 kilometer i timmen med en tung lastbil. Det är inte realistiskt.

Fru talman! Nej, jag tycker inte att vi ska förstatliga vägunderhållet. Men jag tycker att vi ska ha mycket noggranna kontroller vid de upphandlingar som görs, och dessa kontroller ska naturligtvis göras av Trafikverket. Jag har sett den här idén om att man ska stanna hemma när det snöar. Jag noterade att en ledande socialdemokrat i Sundsvall gick ut och sa: När det snöar ska man inte åka till jobbet, utan man kan jobba hemma. Det jag funderar på är: Vad tycker barnen som ska vara på förskolan om det påståendet? Vad tycker patienterna som ska träffa läkaren om läkaren är hemma? Det är självklart att i ett vinterland som Sverige ska halkbekämpning och vinterväghållning fungera på ett tillfredsställande sätt. Det är ingenting nytt att det är vinter i Sverige. Det nya är möjligtvis det som antyddes här från talarstolen, och jag vill gärna säga det rent ut: Om man låter ett bilfientligt parti sitta i en svensk regering får det konsekvenser för de bilister som fick tillbringa mer eller mindre ett dygn inspärrade på E4. Om det inte var ett dygn var det i alla fall ett antal timmar. Det är självklart att regeringen har låtit bli att prioritera vägnätet. Det är precis detta interpellationen handlar om. Trafikverket säger att de kommer att vara tvungna att göra om asfaltsvägar i Hälsingland till grusvägar beroende på att pengarna inte räcker till. Det är en sak att stå här i en varm, skön och trygg kammare och ha synpunkter på att allting fungerar. Men om statsrådet hade suttit tillsammans med den barnfamilj som blev instängd på E4 förbi Hudiksvall skulle säkert uppfattningen ha varit annorlunda. Jag vet att P4 Gävleborg ringde och sökte statsrådet, men han hade inte möjlighet att vara med. Om statsrådet hade lyssnat då skulle han ha hört alla dessa upprörda röster som kom fram på telefon och fick berätta om konsekvenserna av den bristfälliga vinterväghållningen. Fru talman! Jag skulle vilja se en lite mer ödmjuk inställning från ett statsråd och en regering som är de som bär ansvaret för den situation som råder just nu.
Fru talman! Jag tycker alltid att jag har en ödmjuk inställning till de utmaningar vi ställs inför, men jag är lite mindre ödmjuk inför den demagogi och populism som Lars Beckman hänger sig åt. Det var inte så länge sedan Beckman via sociala medier gjorde sig lustig över en trafiksituation i Stockholm. Han sa ungefär: Jag noterar att det snöar lite grann i storstaden. Det är vi i Gävle lite mer vana vid. Man ska vara försiktig med den typen av uttalanden. Det var uppenbarligen så att även snö i Gävle skapade trafikbekymmer. Därför är det angeläget att vi inte har besparingar på det som är vinterväghållning, och det har vi inte - tvärtom. Man ska använda de resurser som finns till förfogande. Det får aldrig vara så att ett plötsligt snöoväder eller ökad snömängd någon vinter begränsar vinterväghållningen på grund av bristande resurser. Det har vi sagt. Det är tydligt att resurserna ska finnas där för att det ska vara bra standard på våra vägar. Man ska kunna komma fram. Det är också därför som denna regering går fram med ett förslag om vinterdäck för tunga fordon, som nu annars blockerar. Jag tänker inte minst på Beckmans trakter och inte minst på det senaste stora trafikkaoset hemma hos mig i Småland. Jag noterar att varken Jessica Rosencrantz eller Lars Beckman svarar på frågan om vinterdäck. Är ni beredda att stödja förslaget om att det ska vara vinterdäck på tunga fordon och på bussar, eller tycker ni fortfarande att man ska kunna köra med bristfälliga eller undermåliga däck på våra vägar? Jag tycker att det är allvarligt, eftersom det riskerar att skapa trafikkaos och stora problem på våra vägar. Sedan kommer det att vara en tuff avvägning, naturligtvis, med BK4 och förstärkningar av vägnätet, som Jasenko Omanovic så förtjänstfullt redovisade. Men det är naturligtvis viktigt att vi kan öppna för 74 tons lastbilar, inte minst för skogsnäringen. Det innebär att vi måste kunna ta ett ansvar för att stärka vägunderhållet. Det är inte förvånande, Jessica Rosencrantz, att regeringen gör det. Efter att Trafikverket redovisade sin plan lade vi direkt i budgetpropositionen 300 miljoner extra. Det är så budgetarbete fungerar.